Herr talman! Vi ska i dag debattera civilutskottets betänkande CU9, som handlar om stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet. Vi i utskottet är i stort sett överens, men det finns en motion och en reservation. Att resa kollektivt är för många ett villkor för att vardagen ska fungera. Till och från jobbet men även för det privata resandet är det viktigt med en fungerande kollektivtrafik. Med tanke på klimatmötet, som pågår i Paris, är det också högaktuellt att vi är med och påverkar transportsektorns klimatpåverkan. Det finns många exempel på hur resenärer blir drabbade om kollektivtrafiken inte fungerar. För att man ska nå regeringens målsättning att kraftigt öka andelen kollektivtrafikresenärer måste det även vara attraktivt att åka kollektivt. Regeringen föreslår därför en lag om resenärers rättigheter i den lokala och regionala kollektivtrafiken. Det handlar om att ge resenärerna rätt till reseinformation, bland annat om de trafiktjänster som en transportör erbjuder och om störningar i trafiken. Informationen ska tillhandahållas i den form som är mest lämplig för att resenärer ska kunna ta del av informationen, och det ska läggas särskild vikt vid behov hos personer med funktionsnedsättning. Resenärerna får rätt till ersättning vid förseningar som är längre än 20 minuter. En resenär ska ha rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport, inklusive transport med eget fordon, för att nå resans slutdestination. Den högsta ersättningen för en sådan kostnad ska vara en fyrtiondel av prisbasbeloppet. I dagsläget är det 1 100 kronor. Om en resenär inte begär ersättning för en kostnad för annan transport ska resenären i stället ha rätt till prisavdrag om resan faktiskt blir försenad till slutdestinationen. Dessutom ger lagen en resenär som köpt biljett som gäller för en viss tidsperiod rätten att få pengarna tillbaka om transportörens trafikutbud ändras efter köpet och ändringen är av väsentlig betydelse för resenären. Den föreslagna lagen omfattar i huvudsak resor med tåg, spårvagn, tunnelbana och buss. Den gäller ej anropsstyrd trafik som är förbeställd. Genom den här förändringen stärks resenärernas rättigheter i förhållande till de allmänna resevillkoren, som transportörerna tillämpar, och till den lagstiftning om rätt till reseinformation som hittills gällt. Transportörens ansvar vid förseningar gäller oberoende av om transportören har orsakat förseningen eller inte. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Herr talman! Mellan Uppsala och Stockholm arbetspendlar ca 40 000 människor dagligen. Själv pendlar jag mellan Enköping och Stockholm. Där pendlar också väldigt många människor. Jag, liksom alla pendlare, vet vilka utmaningar som vi ibland ställs inför. Fler och fler pendlar i dag, och fler åker kollektivt. Det tycker vi är bra, men då är det nödvändigt att punktligheten och trafiksäkerheten fungerar. Och det är nödvändigt att det förbättras. I dag ska vi inte diskutera fler spår eller fler tåg eller fler konkurrenter på spåren, utan vi ska diskutera ökade rättigheter för kollektivtrafikresenärer. För detta, herr talman, föreslås en ny lag som ger alla kollektivtrafikresenärer starkare rättigheter oavsett trafikslag. Jag tänkte ta upp tre saker: förseningar, reseinformation och så kallad force majeure. Först gäller det förseningar, som vi alla säkert har en relation till även om vi inte pendlar dagligen. Det är kanske inte alltid en positiv relation. Många transportörer har i dag så kallade resegarantier. Det har till stor del fungerat väl, men det har inte varit tillräckligt, och det har inte varit enhetligt. Genom denna nya lag genomförs tvingande regler. Bland annat införs en lagstadgad minimirätt till ersättning vid förseningar som är mer än 20 minuter. Lagen stadgar vidare hur ersättningen ska beräknas och vad som är en försening och inte. Jag tycker att propositionens förslag är bra, även om jag har haft en hel del funderingar kring olika avvägningar. Det gäller bland annat förslaget att olika slags regler ska gälla beroende på vilket tåg eller vilken buss du hoppar på. Den nya lagen gäller nämligen resor som är kortare än 150 kilometer. Det tycker jag är bra. Men om det tåg som du hoppar på har åkt en längre sträcka än 150 kilometer är det inte denna lag som blir tillämplig utan tågpassagerarförordningen. Tågpassagerarförordningen är förvisso också en bra rättighetslagstiftning för kollektivtrafikresenärer, men den ger inte rätt till ersättning vid förseningar som är kortare än 60 minuter. Detta kan komma att innebära en hel del förvirring för oss konsumenter och resenärer. Det föranleder mig att ta upp nästa del, det vill säga reseinformation. Förslaget är att transportören ska ha ansvar för att lämna reseinformation till resenärerna, bland annat om förseningar. Jag måste erkänna att det ibland inte är helt enkelt att vara resenär, även om man är en van pendlare. Det är då väldigt viktigt att man får information kring förseningar, driftsstörningar och planerade underhåll så att man kan planera sin resa. I dag är tekniken utvecklad. Det har gått fort, och många transportörer sköter sig, men nu blir det en lagstadgad skyldighet, vilket jag tycker är ett bra steg i rätt riktning. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja säga några ord om transportörens ansvar vid förseningar som beror på omständigheter som transportören inte har kunnat undvika, så kallad force majeure. I den förordning jag nyss nämnde som gäller rättigheter för kollektivtrafikresenärer på längre sträckor finns det inte något undantag för force majeure. Den lag som vi nu debatterar och kommer att besluta om är ett komplement till de här olika förordningarna - det finns fler än den jag tog upp - och jag tycker att det är rimligt att det är samma regler som gäller. Det finns dock problem för transportörer vad gäller regressrätt. I Järnvägstrafikutredningen finns ett förslag om hur detta skulle kunna regleras, det vill säga att infrastrukturförvaltaren ska ha ett regressansvar. Enligt uppgift från regeringen bereds det här nu i Regeringskansliet. Jag förutsätter att Regeringen arbetar skyndsamt med frågan och återkommer till riksdagen med en proposition. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på motionen.

Herr talman! Regeringens proposition som syftar till att stärka kollektivtrafikresenärers rätt till ersättning vid förseningar är något som länge har efterfrågats av alla de som någon gång stått och väntat på försenade tåg och bussar i vinterkylan. I dag är oftast resenärerna helt i händerna på trafikföretagens goda vilja när de begär ut ersättning för en försenad eller inställd resa. Avregleringen av kollektivtrafiken och det faktum att vi i dag betalar betydligt mer för kollektivtrafiken än tidigare har varken lett till ökad tillförlitlighet eller ökad kvalitet i någon större utsträckning. För att uppnå ett ekologiskt hållbart transportsystem måste andelen resor med kollektivtrafik öka. Med en ökad andel kollektivt resande kan klimatpåverkan minskas och buller och luftföroreningar reduceras. Därutöver kan trängseln i våra storstäder minskas betydligt. Regeringens nu aktuella lagförslag stärker kollektivtrafikresenärernas rättigheter och är ett steg i rätt riktning mot att sätta resenärerna i centrum. Vänsterpartiet har därför valt att ställa sig bakom lagförslaget. Vänsterpartiet delar regeringens uppfattning att en väl fungerande kollektivtrafik är nödvändig för att klara både arbetspendling och resor på fritiden samt att det är helt nödvändigt att vi får upp resandet med kollektiva färdmedel. För att klara den målsättningen måste vi självklart få en kollektivtrafik som verkligen fungerar så bra som möjligt. En väl fungerande kollektivtrafik kommer självklart att innebära att fler väljer att åka kollektivt. Det är i det här sammanhanget viktigt att stärka resenärernas rättigheter. Det nya lagförslaget innebär att resenärers rättigheter i den lokala och regionala kollektivtrafiken stärks genom att transportören blir skyldig att informera om störningar i trafiken. Det ger rätt till ersättning vid förseningar som är längre än 20 minuter och ger även resenären möjlighet att få pengarna tillbaka om trafikutbudet ändras efter köpet om ändringarna är av väsentlig betydelse. Vänsterpartiet välkomnar förslagen men saknar en viktig grupp resenärer i förslaget, nämligen den ganska stora grupp som använder sig av färdtjänst. Vi har svårt att förstå varför denna grupp resenärer inte omfattas av det nya lagförslaget. Enligt vår uppfattning bör utgångspunkten vara att lika resenärsrättigheter ska gälla inom den lokala och regionala kollektivtrafiken. Även de resenärer som reser med färdtjänstresor och förbeställda sjukresor bör därför omfattas av den nya lagens bestämmelser om rätt till reseinformation, ersättning vid förseningar med mera. Stärkta rättigheter för kollektivresenärer Det förhållandet att sådana resor sker under delvis andra villkor än övriga kollektivtrafikresor behöver inte utgöra något hinder för detta. Exempelvis skulle den egenavgift som resenärer betalar vid färdtjänstresor och förbeställda sjukresor kunna utgöra underlag för beräkning av ersättning på samma sätt som biljettpriset för övrig kollektivtrafik. Dessutom är det redan i dag många transportörer inom den så kallade särskilda kollektivtrafiken som erbjuder olika former av resegarantier med rätt till ersättning om en färdtjänstresa eller förbeställd sjukresa blir försenad. Detta ger stöd för att det är fullt möjligt att låta även sådana resor omfattas av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Det ska också framhållas att Utredningen om en ny kollektivtrafiklag i sitt slutbetänkande föreslog att både färdtjänstresor och förbeställda sjukresor skulle omfattas av den nya lagen. Utredaren skriver "Min utgångspunkt är att lika resenärsrättigheter ska gälla inom den lokala och regionala kollektivtrafiken oavsett transportform. Jag föreslår därför att färdtjänstresor och sjukresor som samordnas, exempelvis via en beställningscentral, ska omfattas av lagen om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik." Vid remissbehandlingen av betänkandet var även flera remissinstanser positiva till en sådan ordning. Jag yrkar därför bifall till Vänsterpartiets reservation om att även färdtjänst och förbeställda sjukresor ska omfattas av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.